Herr talman! Efter fru Anérs mycket intressanta och klarläggande anförande skall jag nöja mig med några ganska korta kommentarer. När man nu behandlar en ny lagstiftning blir det så mycket diskussion om enskilda lagparagrafer, att man riskerar att förbise det faktum, att om vi inte ganska snart går rätt mycket längre när det gäller miljöskyddet hotas vi av att hamna i ett omänskligt samhälle. Genom att sätta in miljöpolitiken i ett större sammanhang och peka på de åtgärder som ytterligare behövs fyllde fru Anér en nyttig funktion. Vår generation har konsumerat till underpris därför att vi egentligen inte har betalat vad de saker som vi konsumerat har kostat. Vi har tillåtit oss att förstöra luften, att förstöra vattnet, att förorsaka buller och att släppa ut gifter i naturen och vi har genomfört en i många fall ganska teknokratisk stadsplanering utan att inse vad detta kostar oss själva på längre sikt och också nästa generation. Vi har anklagat våra förfäder för att de kalhögg stora skogsområden men den rovdrift som dessa ägnade sig åt framstår i alla fall bara som en mild aftonsusning jämfört med vad vi själva har ägnat oss åt. Jag vill också instämma i vad herr Tobé sade. När vi talar om levnadsstandard, sade herr Tobé, skall vi inte bara tala om konsumtion i dess enklare mening. På den punkten tycker jag att Sven Fagerberg har präglat just det uttryck vi behöver: »Livsnivå är viktigare än levnadsstandard». Jag tror att vi måste se hela miljöfrågan ur denna synpunkt: det gäller att här i landet skapa en livsnivå som kan accepteras. Det är klart att en hel del har gjorts, och det är också klart att regeringen har det största ansvaret för vad som skall göras, eftersom den har hela utredningsmaskineriet i sina händer. Det har också påpekats här att denna lagstiftning bara är ett steg på vägen. Vad jag finner oroväckande och vad som förvånar mig är emellertid den självtillräcklighet, som regeringen och regeringspartiet visar genom att avfärda yrkandet på en parlamentarisk utredning om en ny miljövårdspolitik. Man menar att allt i stort sett är bra och att vi skall gå efter de riktlinjer som finns; vi har ju ett naturvårdsverk, och därmed skulle saken vara klar. : Folkpartiets landsmöte antog förra året ett mycket omfattande miljövårdsprogram, »Bättre miljö». I det tar man t.ex. upp vattenföroreningarna och påpekar att vi göder våra vattendrag fyra gånger så mycket som våra landarealer. Det är ju en befängd åtgärd, inte minst med tanke på att den gödning som vi ger vattnet är förödande. I detta program påpekas för övrigt också de risker som finns för uppkomsten av döda, svavelvätehaltiga bottnar i Östersjön. Vi hörde så sent som i går en forskare bekräfta dessa farhågor. I vårt miljövårdsprogram har vi aktualiserat frågorna om luftförorening, om nedskräpning, om buller och om behovet av samhällsplanering, forskning och utveckling, utbildning och information. Vad säger man då på regeringshåll om detta program och om andra framstötar från oppositionen i syfte att ge ett bidrag till en intensifierad miljöpolitik? Statsministern sade vid den förra socialdemokratiska partikongressen, med den förenkling som han kanske kan tillåta sig efter att ha suttit i regeringen i trettio år: »Vid folkpartiets landsmöte antogs en resolution om tomglas. Ja, tomglasen vållar besvärliga problem men man kan inte lösa miljöfrågorna ur tomglasets perspektiv.» Det var den kommentar man från regeringshåll gav åt ett mycket omfattande miljövårdsprogram. Det tyder på att man tycker att vad man själv gör är bra, det räcker och något ytterligare behöver inte göras. Vi tror att det är felaktigt; vi menar att dessa frågor är så viktiga och angelägna att alla krafter måste samarbeta. Vi behöver, som fru Sundberg tidi gare sade, ett totaltänkande i dessa sammanhang. Att det inte räcker med naturvårdsverket fick vi väl en bekräftelse på i årets förstamajdemonstration, då dess chef fann sig föranlåten att gå i denna demonstration med ett plakat, på vilket han vädjade till regeringen att rädda Vindelälven. Nu ser det ut som om inte ens denna demonstrativa åtgärd av naturvårdsverkets chef skulle ha någon effekt; ännu kan vi kanske hoppas på jordbruksministern och regeringen i Övrigt. Detta var dock en åtgärd som visade att det behövs en allmän opinionsbildning och samverkan på olika områden. Därför är det så svårförståeligt att man ställer sig avvisande till de krav, som har framförts bl.a. i partimotion från folkpartiet och som har föranlett reservationen VII, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! När 1964 års naturresursutredning för ett par år sedan publicerade sitt betänkande om miljövårdsforskning var det skrämmande lektyr som bjöds. Statens offentliga utredningar hemfaller mera sällan till överord; så mycket mer skrämmande var utredningens redogörelse för den förstöring och förorening av för vårt liv oundgängligen nödvändiga resurser som vi människor på kort tid har lyckats genomföra. Den som kan läsa detta betänkande utan att gripas av nära nog panik inför framtiden måste vara mer än vanligt hårdhudad. Det är från den synpunkten att hälsa med den allra största tillfredsställelse, att regeringen med det lagförslag som vi nu behandlar har tagit ett steg på vägen mot att förbättra de sakernas tillstånd vari vi redan befinner oss och det än värre, vari vi kommer att hamna om vetenskapsmännens varningsord skulle förklinga ohörda. Det borde vara stimulerande för regeringen att få höra lovord från alla parter över detta lagförslag och höra dem säga att de bara väntar sig mer — och det hoppas vi kommer. Utskottet har också varit glädjande enigt. De reservationer som finns gäller mest problem kring handläggningen av de olika frågorna, inte åtgärderna i och för sig. Men procedurfrågorna kan ha en stor betydelse för hur allmänheten uppfattar lagen. Man vill veta om frågorna verkligen blir belysta från alla sidor eller åtminstone från så många sidor som möjligt. Man vill känna att man har möjlighet att göra sin stämma hörd och inte bli utsatt för något slags mandarinvälde etc. Från dessa synpunkter har nog lagförslaget tyvärr en del skönhetsfläckar. Förslagets väsentliga nyskapelse, koncessionsnämnden, kommer som alla har påpekat att få mycket stor betydelse. Så mycket viktigare är det då att den i alla avseenden kan mötas med förtroende från allmänheten. Men samma allmänhet har nog ganska svårt att förstå varför fasta trafikanläggningar skulle ligga utanför nämndens kompetensområde. Utskottets majoritet har inte heller velat vara med om den saken, och ett bifall till utskottets förslag i detta avseende, med koncessionsprövning av flygfält, vägar och järnvägar, skulle utan tvekan med tiden få vederbörande byggherrar att presentera alternativ till sina förslag. Nu anser de detta onödigt, och när man i ett slutskede av debatten försöker tvinga fram ett alternetiv brukar det heta: Det är för sent nu, nu har vi redan bundit oss för det första förslaget. Jag tror att om ett sådant alternativ beretts på ett tillräckligt tidigt stadium hade det oftast kunnat bli till fördel för alla parter. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i detta avseende. När det gäller koncessionsnämndens sammansättning är det givetvis absolut omöjligt att tillgodose alla specialintressen. Av vad utskottet sagt i sitt ut låtande framgår också att det är företrädare för ett otal olika ämnesområden som ansett sig vara de enda lämpliga att avgöra vissa frågor. Men redan propositionens förslag medger en viss rörlighet genom att den fjärde ledamoten, den som skall ha erfarenhet av industriell verksamhet, förutsätts kunna bytas ut mot en person med kommunal anknytning. Man skulle naturligtvis kunna tänka sig att beträffande den fjärde ledamoten inte bestämma något särskilt utan för varje aktuell fråga till-- sätta en ledamot som var specialist just på det området, men jag tror inte att det vore lyckligt; det hade inte blivit den rätta kontinuiteten i nämndens: arbete. Därför bör man nog försöka begränsa den fjärde ledamotens område. Men att gå till den ytterligheten att han bara skall få representera antingen industri eller kommuner tycker jag är att slå över åt andra hållet. Vi har därför från moderata samlingspartiet föreslagit att denne ledamot också skulle kunna hämtas från jordeller skogsbruk, eftersom dessa två näringsgrenar ovedersägligen i hög grad bidrar till föroreningen. Vi har emellertid anslutit oss till formuleringen att denne fjärde ledamot skall ha erfarenhet från näringslivet. Därmed markerar vi att vi vill söka denne ledamot i en vidare krets än vad som blir följden av utskottets formulering. Hur de olika intressen som vill ha inflytande på dessa frågor än må vara, kan det knappast förnekas att de medicinska synpunkterna är av särskilt stor vikt. Jag behöver bara hänvisa till vad Palmstierna sagt i sina skrifter om dessa frågor: hur miljöförstöringen direkt påverkar vår hälsa och var vi kommer att hamna om vi fortsätter som vi gör. Nämndens begränsning till fyra ledamöter medger knappast att man får med en representant för de medicinska intressena, eftersom det är mycket viktigt att även de intressen som nämnts i lagtexten blir företrädda. Men går vi på lagrådets förslag om fem ledamöter blir naturligtvis det hela genast litet enklare. På den borgerliga sidan har vi anslutit oss till lagrådets förslag om fem ledamöter, även om vi i motsats till rådet inte går på en teknisk sakkunnig utan i stället föreslår en medicinsk. Men det mest betänkliga när det gäller nämndens sammansättning är den naturvårdssakkunnige, som enligt lagtexten skall ha erfarenhet av frågor som faller inom verksamheten för statens naturvårdsverk. Vi har i och för sig ingenting att invända häremot, så länge det gäller själva lagtexten. Men det framgår av frågans handläggning, att denne sakkunnige dessutom skall tillhöra verket. Därmed avhänder vi oss en möjlighet att få frågorna allsidigt belysta, när samma person som kanske dikterat verkets yttrande skall vara med och besluta i nämnden, om inte personligen så i varje fall genom en honom i tjänsten närstående ämbetsman. Även om verket anser sig kunna allt och förfogar över all upptänklig sakkunskap, finns det faktiskt så gott om sakkunniga utanför verket vid våra universitet och högskolor, att det är alldeles onödigt att vidta en för nämndens anseende när det gäller opartiskhet så äventyrlig åtgärd som den föreslagna. Jag yrkar alltså bifall till reservationen II. Reservationerna III och IV behöver jag väl knappast närmare motivera. Vad jag på denna punkt hade tänkt säga har i huvudsak stått att läsa i ledaren i dagens nummer av Svenska Dagbladet, och det finns ingen anledning att här upprepa det. Jag kan dock inte undgå att göra den kommentaren att det är bra egendomligt, att man inom det socialdemokratiska partiet, som brukar berömma sig av att ta till vara den enskildes rätt gentemot starka kapitalintressen, i detta fall tvärtom gör det svårare för den ekonomiskt underlägsne att få sina berättigade anspråk prövade. Han har helt enkelt inte råd; han vågar inte ta de ekonomiska riskerna. Utskottsmajoritetens diktat befrämjar självfallet en enkel handläggning, men det sker på rättsäkerhetens bekostnad. Eftersom vi inom moderata samlingspartiet inte kan vara med om någonting sådant, yrkar jag därför under punkten D bifall till reservationen III och under punkten E till reservationen IV. Utskottet har inte tagit upp den internationella synpunkten på dessa frågor. Det är beklagligt, ty på många håll kommer man dagligen i kontakt med just dessa synpunkter. Jag behöver som exempel bara nämna herr Svennings reningsverk i Malmö, som är en föredömlig anläggning. Malmö stad har gjort allt som på en stad rimligen kan ankomma för att rena sitt avlopp. Men vad tjänar det till när Köpenhamn ligger på andra sidan Sundet och inte har gjort ett skvatt. Öresund är inte bara världens mest trafikerade farled utan har härigenom också blivit världens i särklass smutsigaste vatten. Om jag inte är fel underrättad har man från svensk sida i Europarådet tagit initiativ till ett samarbete över gränserna i dessa miljövårdsfrågor. Det brådskar med den saken, eftersom ett av de allra allvarligaste miljöhoten i dag kommer från luften genom nedfall av atmosfäriskt buren svavelsyra. Det är svaveldioxiden från våra eldningsanläggningar som i luften oxideras till svavelsyra. Man har beräknat att inte mindre än 1 miljon ton koncentrerad svavelsyra om året ramlar ned över vårt arma land, d. v. s. 20 kg svavelsyra per hektar och år. Allt kommer som väl är inte på en gång, och en del bryts ned av buffertverkan i jorden. Men det är allvarligt nog. Som påpekats av laboratorn Odén i en bok om dessa frågor har ph-värdet i Mörrumsån under två år gått ned med sex tiondels enheter. För dem som händelsevis inte är insatta i denna fråga kan jag påpeka att pH-värdet är det sätt på vilket vi mäter surhetsgraden. Ett pH-värde på 7 är neutralt, högre än 7 är det alkaliskt, ofta kalkhbaltigt, under 7 surt, och ju lägre siffran blir desto surare blir vattnet. pH-skalan är visserligen logaritmisk, vilket innebär att ett pH värde som har gått ner med 0,6 enheter på två år inte går ner med 1,2 enheter på fyra år o.s.v. Det behövs mera syra ju längre det går för att sänka det. Tendensen är emellertid tillräckligt allvarlig. Om man betänker att pH-värdet i Mörrumsån i dag torde ligga vid omkring 6,5 och att laxen slutar att leva vid pH 5,5, laxöringen vid pH 5 samt abborren vid pH 4 och att vattnet börjar smaka surt och alltså är oanvändbart till dricksvatten vid pH 3,5, säger detta oss någonting om hur allvarligt läget är. Vi måste verkligen ta inte bara oss själva i kragen utan också våra grannar i Mellaneuropa i allra högsta grad, så att något blir gjort när det gäller luftföroreningarna där. Det må därför vara mig tillåtet att önska regeringen framgång med energiska insatser på detta område och uttala att man inte nöjer sig med att ha väckt frågan utan också håller den vaken. Naturresursutredningen gjorde i sitt betänkande om miljövårdsforskningen ett försök att definiera begreppet miljövård. Den definitionen borde gälla inte bara miljövården utan också det miljöskydd som vi här har talat om. Utredningen ansåg att miljövård var detsamma som god hushållning med naturvärdena och bekämpandet av föroreningarna i naturen i vid bemärkelse. Propositionen har bara tagit fasta på den senare delen av denna begreppsförklaring, men eftersom varenda talare tidigare har påpekat att man i utskottet betraktat lagförslaget endast som en etapp på väg mot målet — och jag delar den synen — finns det ingen anledning att här opponera mot lagförslaget utan det är bara att hoppas att fortsättning snart måtte följa. Jag kan dock inte undgå att i detta sammanhang säga några ord om der del av miljövården som består i er god hushållning med naturvärdena Man kan nog påstå att en sådan hus hållning alltid är liktydig med ett motarbetande av föroreningar i na turen, men den går också långt därutöver. Landskapsvården hör i allra högsta grad dit, med andra ord de strävanden som görs för att tillhandahålla vårt folk den även för ögat tilltalande miljö för rekreation som avhandlas i naturvårdslagen, det må sedan gälla våra skärgårdar eller andra områden i landet. Därvid tillkommer för övrigt andra omständigheter såsom fiskets och jordbrukets ekonomiska förhållanden som miljövårdande faktorer, men detta är för invecklat för att tas upp till diskussion i detta sammanhang. Till landskapsvården och vården av naturvärdena hör också att tillhandahålla forskningen orörda områden för att man skall kunna göra jämförelser när man vill utreda föroreningarnas mekanism. Även ur den synpunkten vore det värre än ett brott om regeringen tilläte en utbyggnad av Vindelälven. Det hade varit intressant att nu få veta vad regeringen avser med en kompromiss i denna fråga. Tänker man sig att bygga bara ett par kraftverk som man tror skall lämna den yttre miljön någorlunda opåverkad på andra älvsträckor? I så fall har man inte begripit en bokstav av vad som på vetenskapligt håll har framförts i denna fråga. En sådan kompromiss blir en dödsdom över älven. Det vore detsamma som om man i en förgången tid i vårt land hade kompromissat om en dödsdom över någon syndare genom att låta det räcka med halshuggning och avstå från stegel och hjul. Sturup och en offrad Vindelälv vore just en skön present från Sveriges sida till det europeiska naturvårdsåret 1970. Två sådana skandaler är mer än vårt internationella anseende på detta område har råd med. Om man handlar planlöst är det emellertid lätt gjort att man råkar illa ut. Det måste också i sanningens namn sägas att det inte är så förfärligt enkelt. Man kan inte bara säga att detta skall skyddas och detta skall byggas ut. För att vi inte skall råka illa ut krävs det en riksplanering. En snabb riksplanering bör kunna ge underlag för någorlunda godtagbar gradering av önskvärda skyddsföremål och hindra att till förmån för kortsiktiga intressen oersättliga värden förstörs. En sådan planering och angelägenhetsgradering har på några håll bekostats av landstingen, t.ex. i Blekinge, och den borde med ledning av erfarenheterna där snabbt kunna utvidgas till att gälla hela landet. Då vore det en förträfflig gest att i det europeiska naturvårdsårets anda ställa medel för en riksplanering på naturvårdens område till naturvårdsverkets förfogande. Det är nu något över ett år sedan Europarådets ministerkommitté antog den europeiska vattenvårdsstadgan, där det i 7 § talas om att användbart sötvatten inte utgör ens 1 procent av allt vatten på vår jord. Det vill allt kraftfulla åtgärder till för att hindra en fortsatt förorening av dessa! även om vi i vårt land per capita har en oproportionerligt stor del färskvatten till vårt förfogande jämfört med Mellaneuropa måste vi handla redan nu; vattnet kan en vacker dag behövas för andra. Förslaget till miljöskyddslag är ett steg på vägen till denna bättre hushållning, men flera sådana måste tas innan vi kan påstå att den europeiska vattenvårdsstadgan satt några påtagliga spår efter sig i vår politik.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i ett yttrande som herr Tobé fällde i debatten tidigare under eftermiddagen, nämligen att till vår levnads standard hör även en god miljö och att konsumtion inte kan ställas i någon motsats till god miljö. Från dessa utgångspunkter anser jag att det lagförslag som vi nu har att ta ställning till är det kanske allra viktigaste som vi har haft att behandla under innevarande vårsession. Tidigare talare har här understrukit vad utskottet säger om att detta endast är en etapp på vägen och att vi måste gå vidare. Jag skall inte här bemöta de argument som fru Anér och herr Gustafson i Göteborg har anfört för sitt miljöpolitiska program. Herr Svenning har på ett klargörande sätt redogjort för utskottets inställning i den frågan. Låt mig bara till herr Gustafson i Göteborg säga, att naturvårdsverkets chef givetvis har full rätt att delta i en förstamajdemonstration, om han finner sig föranlåten att göra det. Även generaldirektörer har rätt att delta i förstamajtåg och framföra sina synpunkter i en enskild fråga. Herr talman! Jag skall försöka vara så kortfattad som möjligt, och jag skall bara ta upp ett par av de reservationer, som här har varit föremål för diskussion och som inte har blivit bemötta från utskottets sida. I reservation III, som gäller ersättning för rättegångskostnader i koncessionsnämnden, yrkas med utgångspunkt i motionskrav att skälig ersättning skall utges för förfarandet inför nämnden. Reservanterna hävdar att det nu föreliggande förslaget innebär en försämring i jämförelse med vad som har gällt tidigare. Reservanterna bör ha klart för sig att den lagstiftning, som vi nu har att ta ställning till, innebär en starkt aktiv insats från det allmännas sida och att detta kommer att främja sakägarintres-: sena. Vidare har enligt lagrådets förslag, som departementschefen ansluter: sig till, sakägarkretsen utökats, varmed man har gjort det möjligt för den enskilde sakägaren att göra sin stämma hörd. Men det väsentligaste i detta sammanhang är att koncessionsnämnden enligt 14 8 i lagförslaget skall sörja för en fullständig utredning. Det är koncessionsnämndens uppgift, och därför torde det inte annat än i ytterligt sällsynta fall föreligga något behov av speciella utredningar av enskilda sakägare och följaktligen inte heller behov av sådana ersättningsregler. Slutligen skulle det, såsom utskottet också anför, vara egendomligt om olika regler gällde för rättegångskostnader i dispensärenden inför naturvårdsverket och koncessionsärenden inför nämnden.

Det kan emellertid enligt utskottets mening inte komma i fråga att i det avseeendet införa regler som skiljer sig från allmänna regler för rättegångskostnader. Från den utgångspunkten har utskottets majoritet avstyrkt motionerna, och därför har det avgivits en reservation på den punkten. Reservation V gäller talan mot koncessionsnämndens beslut. Man yrkar att kommunerna skall få möjlighet att föra talan mot koncessionsnämndens beslut. I den nuvarande vattenlagen finns en bestämmelse som ger kommun rätt att i vissa vattenmål föra talan för att tillgodose ett allmänt intresse inom orten. Denna rätt avser också avloppsmål, men den har i första hand tillkommit med hänsyn till kraftverksföretag, vattenregleringar o.d. och har sin ojäm förligt största betydelse för sådana fall. Koncessionsnämnden skall genom sin officialprövning även beakta kommunernas synpunkter och ge kommunerna möjlighet att framföra sina krav. När det gäller besvärsrätten ligger det emellertid något annorlunda till. Utskottet anser därför, att det inte är lämpligt att tillåta en kommun att föra talan mot koncessionsnämndens beslut. Det kan nämnas att den föreslagna regeln återfinns även i naturvårdslagen, som i detta fall varit förebild för departementschefen när han har föreslagit denna formulering i lagen. Herr talman!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
Herr talman! Visst har naturvårdsverkets chef rätt att delta i förstamajdemonstrationer. Jag tycker att han bar ett bra plakat, och jag instämmer helt i dess text — det gällde att rädda Vindelälven. Det jag beklagade var att man kan befara att regeringen genom sitt uppträdande kommer att visa, hur maktlösa naturvårdsverket och dess chef är i dagens situation.

Herr talman! Huvudvikten vid behandlingen av denna fråga har ju legat hos tredje lagutskottet, och jag har ingen avvikande mening mot de ståndpunkter som mina partikamrater i lagutskottet har intagit till denna proposition. I konsekvens med denna enighet har vi från vårt håll medverkat till en reservation till jordbruksutskottets utlåtande. Reservationen innebär att koncessionsnämnden skall bestå av ord förande och fyra ledamöter. Det innebär ingen nedvärdering av dem som :sitter i naturvårdsverket, när vi i re :servationen säger, att medlem av verkets styrelse eller tjänsteman i detsamma inte skall tjänstgöra i denna nämnd. Vi anser det vara en viktig princip. Ingen skall kunna misstänkliggöras för "partiskhet. I en motion från vårt håll har vi tagit upp två uppslag. Det ena är ett förslag från naturvårdsverket om en särskild prövningsavdelning inom verket för .dispensärenden. Vidare har vi föreslagit, att sektionen för bullerfrågor inom verket skulle byggas ut till en byrå.

Men utvecklingen kommer säkert att visa, att det finns starka motiv för en fortsatt utbyggnad av verket, bl.a. enligt förslagen i motionen. Det blir nog anledning att återkomma till dessa frågor. Herr talman! Nu hoppas jag att voteringen beträffande reservationen II vid tredje lagutskottets utlåtande nr 37 skall utfalla så att jag senare får tillfälle att yrka bifall till reservationen I vid jordbruksutskottets utlåtande nr 18.
Herr talman! Jag skall väl också instämma i vad som har sagts här, att vi är mycket glada över att vi har fått detta lagförslag. Men jag har ändå en reservation att göra, nämligen beträffande det sätt på vilket rättegångskostnaderna har blivit behandlade. I reservationen III vid D i utskottets hemställan har ju denna fråga tagits upp, och där har med all rätt framhållits att propositionens förslag i fråga om vattenföroreningar innebär en försämring och försvagning i förhållande till vad som nu gäller. Min erfaren het som vattenrättsjurist under åtskilliga år har givit mig en klar bild av att sådana här rättsregler är tämligen illusoriska för de enskilda sakägarna, om de inte förenas med en rätt till ersättning för rättegångskostnader. Samma principiella syn måste också gälla beträffande de nya situationer som kan uppstå och som behandlats i reservationen IV vid E i utskottets hemställan. Även härvidlag tycker jag mig finna att min praktiska erfarenhet klart ger vid handen, att man borde ha gett sakägarna rätt att erhålla täckning för sina kostnader. Jag betraktar inte detta som någon stor politisk fråga, men min erfarenhet gör att jag vid den kommande omröstningen stöder reservationen HI vid D i utskottets hemställan och reservationen IV vid E i utskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende vi har att behandla gäller lokalisering. Utvecklingen i Norrland har varit föremål för debatt i kammaren tidigare denna månad i samband med statsutskottets utlåtande nr 57. Det utlåtandet som nu föreligger har i vissa hänseenden samhörighet med vad som då avhandlades. Det hade varit lämpligt att de båda utskottens utlåtanden fått behandlas samtidigt, då frågorna är så intimt förknippade med varandra. Utvecklingen i norrlandslänen har beskrivits tidigare. Situationen är i dag den att samtidigt som vi har en uppåtgående konjunktur i de södra delarna av vårt land råder direkt motsatta förhållanden i Norrland liksom i en del andra områden med en utveckling, närbesläktad med norrlandslänens; jag kan nämna Dalarna, Värmland och Gotland. Utflyttningen har tagit sådan fart, att om inte trenden snart bryts kommer det att få allvarliga följder för många tätorter, främst i inlandet. Underlaget för handel och service minskar i sådant tempo att lönsamheten för åtskilliga företag är i fara. Om utvecklingen får fortgå som hittills, växer svårigheterna och undersysselsättningen ökar allt snabbare. Framtiden är inte ljus för många inlandskommuner med en ökad utflyttning av arbetskraft i de aktiva åldrarna och en alltmer oförmånlig ålderspyramid. Orsaken till utvecklingen är bristen på arbetstillfällen och den nära nog obefintliga tillkomsten av nya företag. De basnäringar som tidigare utgjort underlaget för sysselsättning — jordoch skogsbruk — har minskat i betydelse. Inte minst inom domänverkets och de stora skogsbolagens verksamhets område har efterfrågan på arbetskraft avtagit. En ökad oro har gjort sig märkbar, och befolkningen har i stor utsträckning börjat misströsta om framtiden. Oavsett politisk tillhörighet lär en gemensam uppfattning vara att det måste åstadkommas en förändring, om inte obotliga skador skall uppstå. Ett uttryck för oron och önskan om en förändring till det bättre får väl »Aktionsgruppen för Norrlands inland» anses vara. Den speglar en oro som helt visst är berättigad, och jag tror att gruppens arbete är både nyttigt och nödvändigt för att väcka den opinion som fordras för att statsmakterna skall ta itu med problemen på ett sådant sätt att människorna skall kunna känna trygghet. Det sug som nu uppstått genom att arbetstillfällen bjuds i de expanderande områdena i vårt land är svårförståeligt, och det är inte att undra på att utflyttningen tagit sådan fart som den gjort den senaste tiden. Det är otänkbart att norrlänningarna skall kunna stanna kvar i de trakter där de helst vill bo, om inte någon möjlighet till försörjning finns. Den utveckling som pågår har inte kommit opåräknad, utan man har sedan länge kunnat förutse den. Rationaliserar man på ett sådant sätt, att den största delen av arbetskraften blir överflödig, och skapar man inte någon annan sysselsättning i stället, får man den situation som i dag råder. De lokaliseringsmedel som satts in i Norrland har varit till nytta, men endast i de trakter där konjunkturen redan har varit någorlunda hygglig. Där de verkligt stora behoven funnits har det inte gjorts någon lokalisering att tala om. Detta kan man inte enbart skylla på att tillräckliga medel saknats, fast man kan förmoda att om företagareföreningarna fått större utrymme en inte obetydlig verksamhet i småföretag skulle ha kunnat komma i gång. Att vänta på framtida möjligheter inom 1okaliseringspolitikens ram är menings löst, om under tiden utflyttningen får fortsätta utan att snabba motåtgärder vidtas, som innebär att sysselsättningstillfällen omedelbart ställs till förfogande. Låter man utflyttningen gå för långt finns det inte arbetskraft kvar som motiverar lokalisering av företag. Orsakerna till den bristande etableringen i Norrland är naturligtvis flera, och jag skall nämna några. För det första orsakar det geografiska läget höga fraktkostnader. För det andra saknas industriell bakgrund hos befolkningen. Anledningen därtill är att befolkningen tidigare har haft basnäringarna jordoch skogsbruk att ty sig till; de har givit sysselsättning och man har inte fått i gång någon annan verksamhet. För det tredje — och det tror jag är den viktigaste anledningen — råder det förutfattade meningar om lämpligheten att etablera industrier i Norrland. Hurudan är då beskrivningen av Norrland? Ja, i TV, radio och tidskrifter presenteras Norrland som de stora viddernas land med vacker natur och obebodda trakter, där den stora stillheten råder. Detta lockar säkerligen turister som vill finna något ovanligt, och den verkligheten finns också inom stora områden i Norrland, som fortfarande kan bjuda på vildmark och orörd natur. Men de som ämnar etablera företag och söker lämpliga lokaliseringsorter lockar inte denna beskrivning. Som industrialiseringsorter har Norrlands tätorter mycket att bjuda. Ingen ort har givetvis bara fördelar, och man får väga föroch nackdelarna mot varandra. Tätorterna i Norrland är belägna dels i kustområdet, dels utefter ådalarna. De utgör servicecentra för i regel stora omland, och ur trivselsynpunkt måste de nog betraktas som attraktiva då de människor som bor där inte gärna vill byta bostadsort. För ett företag måste det vara av stort värde att kunna räkna med att arbetskraften vill stanna kvar; därmed slipper företaget de stora kostnader som ett byte av anställda alltid medför. De företag som redan finns etablerade här framhåller också denna fördel som betydelsefull, och företag som etablerat sig i Norrland har varit nöjda med lokaliseringen. Alltför få har dock insett de fördelar som finns, och mycket upplysning behövs. Norrland är inte enbart ett råvaruområde, och landsdelens förutsättningar bör därför bättre tillvaratas. När det finns arbetskraft och utbyggd kommunal service borde det vara mest ekonomiskt för vårt land att tillvarata de fördelar som redan gjorda investeringar ger. Därmed gör man det också möjligt för de människor som vill bo kvar i Norrland att göra det, och valfriheten blir en rättighet även för Norrlands invånare. Att omplacera människor mer eller mindre mot deras vilja är inte förenligt med valfriheten. Bankoutskottets förslag andas förståelse för de problem som finns, och utskottet uttalar sig positivt om de flesta av de motioner som utskottet haft att behandla. Utskottet litar dock till de pågående utredningarna och hyser förhoppningen att något skall hända, när dessa utredningar har framlagt sina förslag eller redovisat sin syn på situationen. Vi som har anslutit oss till reservationen 2, som bygger på de förslag som folkpartiet lade fram vid riksdagens början, anser att det inte räcker med att bara vänta och se; omedelbara åtgärder måste vidtas om inte allvarliga skador skall uppstå. Det minsta som befolkningen i de drabbade områdena kan begära är att få veta vad som skall ske i framtiden, och det är enligt vår uppfattning nödvändigt att statsmakterna ger ett bestämt löfte om att stöd skall ges i sådan omfattning att vissa orter skall kunna bestå för framtiden. Ovissheten om vad som kommer att ske påverkar den negativa utvecklingen i regionerna. Det är svårt att få i gång någon verksamhet på en ort om man inte vet något om framtiden, och det kan inte vara riktigt att ständigt skjuta på ställningstagandena. En förtursbehandling av de hårdast drabbade områdena är nödvändig där staten ger gagantier och i handling visar att det ligger allvar bakom utfästelserna. Ett näringspolitiskt program som skall tjäna till ledning för den framtida och mer långsiktiga norrlandspolitiken är nödvändig, men detta får inte utgöra ett hinder för att nu omedelbart sätta in åtgärder som för dagen är absolut nödvändiga. Intresset hos företag att etablera sig i Norrlands inland har varit dåligt, och det är endast mindre lokaliseringar som skett. Det behövs därför särskilda stimulansåtgärder för att bemästra detta problem. Frakterna, som för många företag ter sig avskräckande, bör reduceras på ett sådant sätt, att en lokalisering till Norrlands inland i frakthänseende kan jämställas med en lokalisering till övriga delar av landet. Ett borttagande av den 1-procentiga arbetsgivaravgiften inom de områden där statsmakterna finner det önskvärt med lokalisering skulle utgöra en god stimulans. Investeringsfonderna, som är avsedda att användas i en lågkonjunktur, är ett lämpligt instrument att frigöra för de företag som vill investera i Norrland. Detta vore dessutom helt förenligt med fondernas ändamål, som är att dessa skall användas som sysselsättningsskapande instrument när man har en lågkonjunktur, och det har vi just nu i Norrland. Avskrivningsreglerna för industribyggnader kan göras förmånligare inom de områden där man önskar att investering skall ske. Villkoren bör vara så generösa att de utgör en direkt ekonomisk lockelse för företagen att etablera sig i Norrland. Samma regler bör gälla för privata och statliga företag för att konkurrensneutralitet skall föreligga. De mindre företagens betydelse bör beaktas i detta sammanhang, där före tagareföreningarna är ett lämpligt instrument. Om föreningarna ges möjligheter att mer aktivt verka för mindre företagsetableringar skulle mycket vara att vinna. Medel måste dock ställas till föreningarnas förfogande, så att de kan göra en realistisk insats. I reservation nr 4 har jag anmält en från majoriteten avvikande mening. Det gäller frågan om en utredning om förläggande av en massafabrik till Storuman-Stenseleområdet. Förslaget har avvisats av domänverket liksom av skogsindustriernas samarbetsutskott. Däremot har det tillstyrkts av Sveriges skogsägareföreningars riksförbund. Utskottet hänvisar till att ett förslag motsvarande det jag framställt senare kan komma upp till prövning. Då arbetslösheten inom det område det gäller är oroväckande och då både domänverket och skogsindustrin lagt allt större områden inom den så kallade noll-zonen, blir det inga arbetstillfällen. Det är de långa och dyra frakterna till kustindustrin som orsakat den minskning av virkesuttaget som skett. Att åberopa behovet av kustindustrin för råvaruförsörjningen synes något underligt när man inte alls tar reda på råvaran. De remissvar som påpekat den saken förvånar mig mycket. Det kan väl ändå inte vara rimligt att säga att man behöver råvaran samtidigt som det kan konstateras att denna inte tillvaratas. Det är stora områden av produktiv skogsmark som här inte utnyttjas. Vi har redan investeringar i inlandsbanan, som är lämplig för transporter i inlandet. Inlandsbanan måste vi ha kvar av försvarspolitiska skäl, även om den ekonomiskt utgör en stor belastning. Ett utnyttjande av denna bana för virkestransporter skulle ge ett mer meningsfullt användande av en dyrbar investering. Utskottet vill inte utreda frågan och få den belyst nu utan vill vänta och se om det händer något. Jag tycker att ett sådant ställningstagande är skrämmande. En utredning skulle ge besked om förutsättningarna, och det vore väl skäligt att man åtminstone försökte få fram fakta i ärendet. En uppvaktning i denna fråga har också gjorts av de berörda kommunerna, och det tycker jag visar att det här föreligger ett motiverat behov av en utredning. Vad beträffar frågan om stödet till turismen, som behandlas i reservation nr 5, har utskottet i allt väsentligt ställt sig bakom de syften som motionärerna vill främja, men utskottet anser inte att det finns anledning att begära åtgärder från Kungl. Maj:ts sida. De motioner som åberopas har varit på remiss till olika organ som har med turism att göra, och samtliga dessa organ har tillstyrkt motionerna. Mycket finns att göra på detta område om åtgärder sätts in för att befrämja turismen. För den befolkning som genom en ökad turism får arbetstillfällen och inkomster är det betydelsefullt att stimulans ges till turistnäringen. Marknadsföringen är kanske det väsentligaste när det gäller att öka turisttrafiken inom landet och då främst i Norrland som behöver en ordentlig injektion på detta område. Herr talman! Vad som nu håller på att hända i Norrland med stark utflyttning och ökande arbetslöshet förutsätter att åtgärder snarast vidtas om man vill göra något för att rätta till förhållandena. Väntan på utredningar och kartläggningar hjälper inte de människor som kommit i kläm. Därför måste nu statsmakterna vidtaga åtgärder som ger en verklig stimulans till ökade arbetstillfällen. Vi har från folkpartiets sida i en motion angett vissa utvägar, och dessa bör i första hand prövas tills vi hunnit framlägga mera fasta planer för framtiden. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till de vid utskottets utlåtande fogade reservationerna 2, 4 och 5.

Herr talman! Som reservant i bankoutskottet skall jag uppehålla mig kring problematiken i Norrbotten och Norrland i övrigt. En av de allra största inrikespolitiska frågor som vi har att ta ställning till är hur vi skall kunna åstadkomma en regional utjämning. Det är en jämlikhetsfråga av stora mått. Löser vi inte den löper vårt land risken att klyvas i två delar. De södra och mellersta delarna av vårt land får en positiv ekonomisk utveckling, medan stora delar av Norrland sackar efter i ekonomiskt avseende, innebärande <<katastrofala verkningar för många av kommunblocken befolkningsoch sysselsättningsmässigt. Det allvarliga läget understryks av det stora antal motioner som har väckts i denna fråga och som utgör underlaget för den diskussion vi för här i anslutning till bankoutskottets utlåtande. Erfarenheterna av den hittills förda lokaliseringspolitiken visar att effekten praktiskt taget uteblivit inom stora områden i Norrland. Detta misslyckande måste tillskrivas avsaknaden av en målsättning för lokaliseringsoch näringspolitiken från statsmakternas sida. Jag vill understryka vad herr Hagnell i sitt särskilda yttrande till ban koutskottets utlåtande har sagt om behovet av en målsättning för den fortsatta lokaliseringspolitiken. Jag skulle bara vilja tillägga att vi skulle behöva en målsättning även för näringspolitiken. Jag skall anföra exempel på verkningarna av att man saknar målsättning för lokaliseringsoch näringspolitiken. 1964 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för lokaliseringspolitiken, och avsikten därmed var ju att man skulle försöka bemästra och avhjälpa problemen bl.a. i Norrland. Jag tror det var under fjolåret som sjöfartsutredningen avlämnade sitt betänkande. Enligt detta har man tänkt sig att det skall bli sjöfartsavgifter, vilket innebär, i motsats till lokaliseringspolitikens syftemål, att det omsatt i praktisk handling och tillämpning skulle komma att öka svårigheterna i Norrland. Jag skulle vilja säga att det är nästan likadant med 1967 års riksdagsbeslut om riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken, vars verkningar är förlamande för stora delar av Norrland. Genom beslutet är man fastlåst vid ett ramtänkande som helt utesluter möjligheten att se jordbrukspolitiken i Norrland som ett led i en aktiv sysselsättningspolitik. Om man vill motverka folkuttunningen i speciellt glesbygdskommunerna är det nödvändigt med en översyn av tillämpningen av jordbrukspolitiken. I motion II: 849 har jag berört problematiken i speciellt mitt hemlän Norrbotten. Härvid har jag hemställt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om förslag till nästa års riksdag om riktlinjer för försöksverksamhet i Norrbottens län. Bankoutskottet har avstyrkt motionen. I viss mån har den emellertid beaktats, nämligen i så måtto att vissa frågor kan lösas på så sätt att de genom bankoutskottets hemställan hänskjuts till en parlamentarisk utredning angående glesbygdsproblem.

Jag vill hänvisa till vad som redovisas i årets statsverksproposition i anslutning till länsplan 67. Det framgår bl a. att det beräknade totala behovet av sysselsättningsökning i basnäringar för samtliga A och B-kommunblock i stödområdets åtta län är 30 820 nya arbetstillfällen. För Norrbottens län är behovet 16 700 nya arbetstillfällen, men enligt en senare version från länsstyrelsens planeringsråd skulle behovet vara 16 800 nya arbetstillfällen. Dessa siffror innebär att Norrbotten av hela stödområdets åtta län svarar för 55 procent av hela behovet. Det är klart att man med dessa siffror som bakgrund inte kan komma ifrån att problemen i Norrbotten är ytterst speciella och svårartade. Jag lyssnade i går på den interpellationsdebatt som gällde sysselsättningen i Västernorrland, varvid inrikesministern framhöll att just Norrbotten hade de svåraste förhållandena. Någon av kammarens ledamöter tror kanske att länsstyrelsen i Norrbotten kraftigt höjt befolkningstalen, eftersom man kommit fram till att behoven är så stora i vårt län. Jag har tagit sex kommunblock som exempel. 1965 fanns det i de sex kommunblocken 53600 personer och 1980 beräknas det finnas 36 000, d. v. s. en minskning med 17 600 personer eller en tredjedel av hela invånarantalet. En minskning med en tredjedel av hela befolkningen i sex kommunblock är alltså planeringsrådets mål. Som jämförelse vill jag bara tillägga att dessa kommunblocks yta är cirka åtta gånger större än Hallands län och då har jag ändå inte medräknat fjällområden o. d. För att kunna bromsa utflyttningen och fastställa: befolkningsminskningen till en tredjedel behövs det 3 600 nya arbetstillfällen i basnäringarna fram till 1980. Man kan jämföra den siffran med att under hela den tid lokaliseringsstöd utgått har vi till Norrbottens län fått knappt 1000 och genom investeringsfonderna 700 nya arbetstillfällen. Enbart dessa sex kommunblock behöver dubbelt så många arbetstillfällen för att klara målsättningen att stoppa befolkningsminskningen vid en tredjedel av befolkningstalet 1965. Att då vid diskussion om glesbygdernas speciella problem utelämna jordbruket som en möjlighet att sysselsätta människor i Norrlands inland och glesbygder är verklighetsfrämmande. Många människor vill alltjämt satsa på jordbruk, men dem har vi tyvärr genom 1967 års riksdagsbeslut ställt utanför den möjligheten. Jag hoppas nu att den parlamentariska glesbygdsutredning som bankoutskottet föreslagit och riksdagen väl senare beslutar om kommer att ta upp hela glesbygdsproblematiken och då även beaktar nödvändigheten av mera generösa bestämmelser vid tillämpningen av t.ex. rationaliseringskungörelsen. Före valrörelsen i fjol aktualiserades i Norrbotten frågan om investeringsstöd till reparationer och underhåll av det mindre jordbrukets ekonomibyggnader. Före valet var det ganska mycket ståhej kring den frågan, men så fort valet var över blev det alldeles tyst.

Även om han fick 30000 kronor i bidrag för att fortsätta med sitt jordbruk skulle han bara behöva vara borta från arbetslöshetskön eller beredskapsarbetena ett knappt halvår för att hela den summan skulle betalas igen! Dessutom, och det skall också med i bilden, hade sådana jordbrukare därigenom fått en mera meningsfylld sysselsättning. Nu är alternativet för alla dem som tvingas sluta med sitt jordbruk att flytta från orten. Det är omöjligt att pendla till någon arbetsplats, ty det finns helt enkelt inga arbetsplatser. I går diskuterade vi sysselsättningsfrågorna här i riksdagen, och statsministern föredrog då ett elvapunktsprogram i ett svar på en enkel fråga. Jag saknade emellertid några uppgifter i det programmet. Det nämndes däri sålunda ingenting om målsättningen, vart man vill komma, ingenting om utjämning av transportkostnaderna och ingenting om styrningen av investeringsfonderna. Statsministern sade att det förnämsta medlet för att åstadkomma sysselsättning i Norrland skulle vara att regeringen ges möjlighet att styra investeringsfonderna i önskad riktning. Tyvärr tog statsministern inte upp denna fråga i sitt elvapunktsprogram.

Jag vill för min del instämma i herr Skoglunds kommentar till statsministerns svar att detta inte innehöll något nytt och konkret. Statsministern sade vidare att Norrland skall vara likvärdigt med nationen i övrigt. Jag har under pingsthelgen besökt delar av Tornedalen i mitt hemlän, som är mycket hårt drabbade, och jag fick då tillgång till ett referat av en årsberättelse från den fackliga centralorganisationen belägen i en av de sex kommunblocken däruppe. Jag skall återge ett par rader ur referatet, där det heter att »utav byggnadsarb. förbundets 273 medlemmar har endast 10 arbete, resten lever på arbetslöshetskassan men att ”deras dagar snart tar slut', och då har man att välja mellan socialvården eller enkelbiljett söderut>. — Det är ganska hårda ord. Kritiken är skarp, i första hand mot regeringen. Jag hade också tillfälle att träffa en företagare i servicebranschen, som berättade att det i hans kommunblock inte hade byggts ett enda egethem under året. Det var första gången något sådant hade inträffat under hans tjugotvååriga tillvaro som företagare. Det säger också en hel del om problemen. Jag hälsar med tillfredsställelse bankoutskottets enhälliga förslag att en parlamentarisk glesbygdsutredning skall tillsättas. Jag hoppas också att den snabbt skall redovisa resultat. Men vad man saknar är en målsättning för den. Jag hoppas att i utredningens direktiv också skall anges målsättningen för glesbygdsoch regionpolitiken. Låt oss därför från de politiska partierna i parlamentarisk ordning inom ramen för en målsättning bekänna färg i fråga om vart vi syftar med glesbygdspolitiken, regionpolitiken och lokaliseringspolitiken! En sådan målsättning måste vi få. Jag vill helt kort i allt väsentligt ansluta mig till vad herr Hagnell anför i sitt särskilda yttrande. Han har där kommit ganska nära centerpartiets inställning. Han kräver en målsättning för lokaliseringspolitiken, han vill ha en utjämning av transportkostnaderna och en aktivare statlig företagspolitik. Det har vi inget emot inom centerpartiet. Vi hyser absolut ingen skräck för statligt företagande. Däremot är jag mycket tveksam inför en punkt i herr Hagnells särskilda yttrande, nämligen det avsnitt där han föreslår att en speciell norrlandsminister eventuellt skall tillsättas. Om inte den nuvarande regeringen sköter norrlandsproblemen bättre, tycker jag att det är fullt befogat med en norrlandsminister, men jag hoppas verkligen att det skall bli en förbättring i detta avseende så att vi slipper få en sådan. Vårt land skall ju ändå vara en enda enhet. Under gårdagens debatt sade herr Hagnell att vi har bakom oss år av försummelser inom näringsoch lokaliseringspolitiken. Herr Hagnell framhöll att han som ledamot av den statliga industrietableringsdelegationen varit med om att lägga fram ett förslag i detta sammanhang redan i januari, och han hade väntat på en proposition i anledning härav från regeringen under mars månad, under april månad och sedan nu i maj månad, men ännu hade ingen proposition framlagts. Det är en rätt hård kritik av regeringens handlande i lokaliseringspolitiska frågor! I reservationen 2 har vi från centerpartiet och folkpartiet understrukit behovet av att behandla planeringsproblemen för Norrland med förtur. Jag instämmer i vad herrar Börjesson i Glömminge och Larsson i Umeå sagt, att man 1 första hand bör se till att regioner med svåra sysselsättningsproblem — det gäller ju speciellt Norrland — tas med i bilden. Vi efterlyser en utvecklingsplan för Norrland. Slutligen ett par ord om turismen! Vi som står bakom reservationen 5 anser att det hade varit värdefullt om uppslaget med ett turistproduktionsbolag fått prövas genom Kungl. Maj:ts försorg. Och när jag är inne på turismen och sysselsättningen vill jag djupt beklaga att regeringen sade nej till en olympiad i Östersund. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5.

Herr talman! Som talesman för bankoutskottet beklagar jag att tekniska omständigheter gjorde det omöjligt att i tiden samordna kammarbehandlingen av statsutskottets och bankoutskottets utlåtanden om lokaliseringspolitiken. Det har redan visat sig att en viss upprepning av argumenteringen från den debatt, som vi hade häromveckan, inte kan undvikas — någonting som inte minst herrar talmän torde se med bekymmer med tanke på riksdagens arbetsfyllda program. Men uppdelningen på två debatter har kanske ändå den fördelen, att det blir lättare att renodla diskussionen. Statsutskottet har ju som sin uppgift att behandla anslagsbehoven, medan bankoutskottet har att granska de allmänna riktlinjerna för lokaliseringsverksamheten. Att här föreligger ett ömsesidigt beroende är klart: anslagsramarna blir avgörande för ambitionerna hos dem som är inställda på att rätta mun efter matsäck. En övertygande argumentering för behov av en mera ambitiös målsättning bör emellertid också kunna resultera i ökade anslag. Det är inte mindre än 24 olika motioner som redovisas i bankoutskottets utlåtande nr 30. Endast beträffande tre av dem föreligger reservationer — i ett av fallen bara från motionären själv. Beträffande den alldeles övervägande delen av de frågor som aktualiserats i motionerna har utskottet alltså kunnat nå fram till en gemensam skrivning. Att detta inneburit en nedtoning av partipolitiska intressen framhålles i ett särskilt yttrande från moderata samlingspartiets representanter i utskottet, och det hade väl också kunnat sägas av representanter för andra partier. Det framhålles i utskottsutlåtandet — och det har understrukits i många sammanhang både här i riksdagen, i tidningar, i tidskrifter och i den allmänna diskussionen — att resultaten av den lokaliseringspolitiska försöksverksamheten, som nu går in på sitt sista år, inte har blivit vad man hoppades. I stor utsträckning står problemen kvar olösta. Nyföretagandet har varit otillräck ligt, den geografiska spridningen har i stort sett uteblivit, bärkraftiga regioner har inte kunnat byggas upp. I moderata samlingspartiets motion II:443 — likalydande med motionen 1: 387 — föres ett resonemang om varför det har blivit så. Att döma ut vad som gjorts och att vara nattsvart pessimistisk inför framtiden kan ändå inte vara riktigt. Det har samlats värdefulla erfarenheter under de gångna åren, och på basis av dem bör en hel del kunna uträttas. Pessimism är för resten alltid ett negativt inslag. Den påverkar människor att agera mot bakgrunden av dyster framtidsbedömning och bidrar på så sätt till att påverka utvecklingen i negativ riktning. För utskottet har det varit angeläget att ta vara på positiva uppslag. Den parlamentariska utredningen om glesbygdsproblemen som utskottet tillstyrker är ett sådant positivt grepp. Utredningen om regionala skillnader i produktionskostnader är ett annat. En del material föreslår utskottet att Kungl. Maj:t överlämnar till landshövding Lemnes utredning, medan annat material föreslås bli skickat till skogsbruksutredningen och skogspolitiska utredningen. En rad synpunkter som har framförts motionsvägen föreslår utskottet att riksdagen skall uttala sin anslutning till. Att utskottet sedan också bedriver en omfattande slakt av motioner ligger i sakens natur. Mycket generellt — jag är medveten om undantagen — kan sägas att det i de fallen har varit fråga om lokalt betingade motioner, där utskottets uppfattning har varit att initiativ inte krävs från riksdagens sida, i varje fall inte medan försöksperioden ännu löper. Jag använde beteckningen »lokal» för en del av motionerna. För dem som rör Norrland och särskilt Norrbotten passar förvisso inte det attributet. Både geografiska fakta och problemens kvantitativa omfattning förbjuder att man för Norrlands del talar om »lokala» problem. Att människor i stora delar av vårt land skall gå utan sysselsättning, medan bristen på arbetskraft är markant i andra delar av landet, kan inte accepteras. För de arbetslösa innebär det svårigheter och bekymmer, och för landet betyder det förlorad produktion. Rejälare tag krävs här. Vad som gjorts har med andra ord varit otillräckligt. Jag gissar att den talare som står närmast efter mig på listan, herr Hagnell, kommer att utveckla tankegångarna från sitt särskilda yttrande och från en artikel som vi kunnat läsa i senaste numret av Metallarbetaren — herr Hagnell har kallat den »Sveket mot Norrland». Ställer man herr Hagnells krav i kontrast mot vad som gjorts, måste man säga att de innebär en svidande kritik av regeringens insatser. Kanske statsministerns långa redovisning i går av planerna för Norrland var ett försök att avvända den kritiken — den borgerliga oppositionen blev nog inte riktigt övertygad. Vi får väl som herr Stridsman nyss förmodade strax höra om herr Hagnell själv har blivit till freds. Herr talman! Jag har avsiktligt avstått från att här från talarstolen föra fram sådant som står att läsa i bankoutskottets utlåtande. Man finner där en som jag tror nyttig, helt aktuell redogörelse för vad som gjorts och vad som göres. Man finner även värderingar uttryckta i formuleringar, som nästan genomgående har accepterats av ett enigt utskott. Det vore väl också märkvärdigt om man inte skulle kunna komma pessimisterna på skam och i samverkan partierna emellan — den som efterlyses i moderata samlingspartiets särskilda yttrande — nå fram till förnuftiga lösningar. Vad är då förnuftigt? Ja, jag kanske själv anklagas för att vara partipolitisk — alltså vad jag menar att man inte bör vara i dessa frågor — om jag citerar ur ett brev från Jarl Hjalmarson; jag råkade på det i morse när jag vårstädade i bankoutskottets ordföranderum. Hjalmarsonska synpunkter har dock så ofta frejdigt förts fram från denna talarstol, att säkerligen också hans brevsynpunkter på lokaliseringen kan få presenteras härifrån. Redan 1964 — alltså försöksperiodens första år — strök Jarl Hjalmarson i detta brev under att vad han kallade gränsfixeringen av lokaliseringsstödet inte får göras snäv. Länsgränser får inte bli hinder för rationella lösningar. Så citerar jag ordagrant: »Man skall komma ihåg, att det finns en naturlig rayon här uppe, inom vilken arbetskraften trivs och känner sig hemma och där den kan röra sig utan att man behöver tillgripa så dyrbara åtgärder som vid förflyttningar längre söderut.» Jag tror att det finns skäl att notera denna uppfattning. Efter några uppskattande ord om det dåvarande ansvariga statsrådet Rune Johanssons arbete med lokaliseringspropositionen slutar så det Hjalmarsonska brevet: »Att man undviker preciserade detaljregler uppfattar jag som en fördel. Man måste på det här området ha stor frihet att handla praktiskt från fall till fall.» De Hjalmarsonska formuleringarna är präglade av erfarenheterna hos dem som står problemen nära. Genom samverkan bör vi här i riksdagen också kunna nå fram till verklighetsbetonade lösningar. Med den förhoppningen ber jag, herr talman, att över hela linjen — d. v. s. från och med punkten A till och med punkten Q — få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.
Herr talman! Såsom framgår av den rapport som bankoutskottet nu lägger fram är det ett ganska omfattande arbete som har uträttats — mera omfattande än vad utskotten och deras kans lier presterar i de flesta frågor. Av flera skäl tror vi att det har varit värt att gå in i dessa frågor litet grundligare än man brukar göra. Dels gäller det så många människors framtid, dels är problemet så besvärligt att det förutsätter en ingående behandling. Men problemet är inte heller nytt. Det gör också att det finns anledning för oss att se över vad som har varit och vad som är på gång för att bedöma vad vi kan göra för framtiden. Vi är ju inne i en försöksverksamhet som omfattar fem år. Av dessa fem år återstår bara ett. Vad skall därefter följa? Det är den fråga vi har haft anledning att ställa oss i bankoutskottet. Jag skulle inte vara till freds, om man bara förlängde försöksperioden och drog vidare med den. Jag skulle vilja att man mot bakgrunden av dessa fem års erfarenhet drev fram en ny, ännu mera aktiv lokaliseringspolitik än den som hittills förts, ty resultaten av denna svarar inte mot de behov som föreligger. En mera aktiv, mera omfattande lokaliseringspolitik är alltså vad vi måste ha när försöksperioden går ut den 1 juli nästa år, inte en förlängning av den gamla försöksverksamheten. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt upp punkterna i det särskilda yttrande som jag har fogat till utskottets utlåtande — jag kommer tillbaka till dem senare. De många motioner, däribland partimotioner, som bankoutskottet haft att behandla, visar vilken vikt man överlag i partierna tillmäter denna fråga. Jag tror att man är på det klara med en sak: resultatet av det val som vi skall ha om ett och ett halvt år kommer till stor del att vara avhängigt av sysselsättningen här i landet. Vi ser redan nu att det finns sysselsättningssvårigheter i Norrland men också i en del andra av lokaliseringsområdena — man kanske glömmer bort en del av dessa när man talar om Norrland, där svårigheterna är betydligt större än i de flesta andra områden. Människorna har dock tillräckligt stora bekymmer antingen de nu bor på Gotland, i västra delarna av Svealand eller i nordvästra delarna av Götaland. Dessa frågor kommer som sagt att stå i centrum för partiernas strider i 1970 års valrörelse, därom råder ingen tvekan. Detta förklarar väl det förhållande som bankoutskottets ordförande herr Regnéll tog upp: de upprepade diskussioner som vi har fått i lokaliseringsfrågan i vår. Vid fyra tillfällen har den behandlats — herr Regnéll slapp tydligen att vara med på frågestunden i går, som tyvärr blev en inledning till dagens diskussion. Diskussionerna i går och i dag borde ha hängt ihop och den ena borde inte ha kommit en dag före. Det var en organisatorisk felaktighet som begicks. I samband med att vi behandlar dessa frågor skall vi också ta upp likartade ämnen; ingen skall springa före för att få nyhetsmaterialet för sig själv. Att uppträda på det sättet är en oförskämdhet mot bankoutskottet. Dessa frågor beträffande lokaliseringspolitiken är inga nya, speciella frågor. Men det börjar växa fram en ny terminologi. Man talar om lokaliseringspolitiken som en del av ett annat begrepp, regionpolitiken. Men jag tror att vi kan se den som en del av det begrepp som vi har kallat för näringspolitiken.

Om vi då ser på norrlandsproblemen inte som speciella norrlandseller lokaliseringsproblem utan som näringsproblem, tror jag att vi kommer sanningen närmare.

Dessa basindustrier har varit ryggraden för vår sysselsättning när vi under de senaste årtiondena har byggt upp den fulla sysselsättningen. Det var de som gav sysselsättning och inkomster åt det svenska samhället under efterkrigsåren, när kriget hade härjat i Europa och vi kunde gå vidare med vårt näringsliv och vår sysselsättning och skapa hyggliga reallöner och trygg sysselsättning — full sysselsättning som vi kallar det. Under de åren bidrog Norrland med de eftersökta råvarorna på ett ganska markant sätt till den svenska nationalproduktens tillväxt. Dessa råvaror kunde exporteras eller användas direkt inom den färdigindustri som byggts upp litet längre söderut. Om vi nu ibland får höra en del uttalanden om att det är dyrt att hålla Norrland i gång, bör vi komma ihåg vad Norrland givit det övriga Sverige av industriellt uppsving under en epok — inte så långt tillbaka i tiden — då det fordrades råvaror och Norrland kunde tillhandahålla dessa. Det kostar pengar att bygga upp ett samhälle, men vem har trott någonting annat. Vi måste vara beredda att bygga upp Norrland. Vi kan inte bara stå och se på utvecklingen där. Det förhåller sig inte så, som ett statsråd sade när han för ett par veckor sedan besökte Norrland, att det är en tillfällighet som gör att den konjunkturnedgång som började 1967 sammanföll med den strukturrationalisering som då också inleddes. Strukturrationaliseringen har pågått i flera årtionden, och i nuvarande form åtminstone under ett helt årtionde. Utvecklingen har gått från basindustri mot färdigindustri, och några färdigindustrier har under det årtiondet inte utvecklats i tillräcklig omfattning i Norrland. Vad som nu inträffar i Norrland är därför ingen överraskning. Det är en långsiktig utveckling, vars resultat vi ser och kommer att få se framöver, ty ännu har vi inte ett sådant grepp över utvecklingen att vi kan lova norrlänningarna full sysselsättning.

Vi har tillstyrkt förslaget om en utredning angående glesbygdernas serviceproblem. Man vill se serviceproblemen skilda från lokaliseringsproblemen.

Om vi vill formulera det med litet tydligare svenska, kan vi använda ordet »begravningshjälp». Det skadar inte att utreda även den saken. Nog vill vi hellre se en litet aktivare näringspolitik på många punkter. En sådan förutsätter emellertid att samhället skaffar sig en organisation med vilken regeringen kan gå in och lösa denna art av frågor. En stor del av regeringens centrala organisation är uppbyggd med tanke på helt andra problem än dem vi i dag står inför. Det är en organisation, uppbyggd i slutet av 1800 talet och i början av 1900-talet för att lösa den tidens problem, som vi dras med i dag, medan vi saknar en organisation för att lösa de frågor som vi nu har framför oss. Den statliga företagsdelegationen har i januari detta år föreslagit en organisation för den statliga företagsgruppen — det gäller inte som herr Stridsman sade delegationen för statlig industrietablering. Vi hade hoppats få se en proposition i mars, men det kom ingen. Vi hoppades sedan få se propositionen i maj enligt vissa löften, men vi har fortfarande inte. sett den. Den lär komma någon gång efter midsommar, och då är det t.o.m. färre ledamöter i kammaren än i dag. Så skall inte frågorna behandlas. Vi vill ha fram förslagen när vi är samlade. Om vi skall kunna tränga in i de lokaliseringspolitiska frågorna måste vi ha ett grepp om dem och en klar målsättning. Jag har velat understryka detta i ett särskilt yttrande. Det betyder inte att jag allmänt ogillar vad som sägs i bankoutskottets utlåtande; tvärtom instämmer jag däri. Men utlåtandet avser en behandling av de motioner som föreligger. Jag vill att vi därutöver skall ta upp en annan fråga, nämligen hur den politik skall se ut som skall innebära fullföljandet av verksamheten efter försöksperiodens utgång. Den skall vi vänta med tills Lemnes utredning är avlämnad, kanske någon säger. Lemnes utredning omfattar emellertid två etapper. Den första etappen är en översikt av den nuvarande lokaliseringspolitiken, och denna etapp blir klar vid årsskiftet. Nästa etapp avser den framtida lokaliseringspolitiken. Såvitt jag kan förstå dröjer det till ett par år efter försöksperiodens utgång innan den etappen kan vara klar. Det finns ingen anledning att vänta så länge med den nya lokaliseringspolitiken, utan den bör påbörjas när försöksperioden är slut. Jag har därför i mitt särskilda yttrande berört även vissa andra frågor än dem som tas upp i de motioner som har behandlats formellt inom bankoutskottet. Vi behöver en målsättning för nars veta hur mycket pengar som behöver anslås eller hur pengarna skall fördelas? Under fyra och ett halvt år av försöksperioden har 30 procent av lokaliseringspengarna gått utanför 1okaliseringsområdet. Men om vi ser på tendensen under det senast redovisade halvåret har 70 procent av pengarna fördelats utanför lokaliseringsområdet. Jag hoppas att denna tendens är till fällig och att det hela rättar till sig. Man skall inte ta pengar från de fattigaste och ge till de inte fullt ut lika fattiga. Om vi vill gå in på nya arbetsuppgifter, är det helt i sin ordning men i så fall bör vi skaffa fram pengar för den saken och inte ta dem från de fattigare som behöver dem bättre. Vi behöver en målsättning för att veta hur vi skall styra lokaliseringspolitiken och för att bedöma effekten av politiken sådan den blivit utformad. Det behövs även en målsättning för att länen och kommunerna skall kunna göra sin planering. Det behövs en målsättning för att det privata och det statliga näringslivet skall kunna lokalisera sig till vissa orter där man vet vilket befolkningsunderlag man har att räkna med vare sig det gäller konsumenter eller arbetskraft. Vi kan inte begära att ett industriföretag — en textilindustri från Borås eller en metallindustri från Mellansverige — skall bygga upp en filial i Norrland när man har som alternativ att förlägga sin verksamhet till Portugal. Man söker sig söderut där man vet att det finns arbetskraft — i Norrland är det osäkert vad resultatet blir. Det befolkningsstatistiska underlag som vi haft till förfogande inom utskottet, men som inte är presenterat i det framlagda materialet, visar en minskning av befolkningen i Norrland — även när det gäller de yngsta årsklasserna — under de tre femårsperioder fram mot 1980 som är undersökta. På ett eller annat håll finns något undantag, framför allt längst i söder, men i övrigt är det nästan över hela linjen fråga om en tillbakagång med undantag för pensionärsgrupperna. Med sådana framtidsutsikter lockar man inte industrier till sig, och med en skärpt befolkningsutveckling av det slaget kommer man in i sådana svårigheter att lokaliseringspolitik beträffande industrier blir en omöjlighet. Det är därför vi måste sätta upp ett mål och ange vart vi syftar. För mig är det angeläget att vi då knyter an till befolkningsunderlaget i dag och försöker upprätthålla det så nära som möjligt. Vi får hoppas att det uttalande som gjordes i går från regeringen betyder att man nu är villig att ange en sådan befolkningspolitisk målsättning. Det är nämligen befolkningen och människorna det gäller. På den punkten kanske vi kan få ett förtydligande från regeringshåll här i dag? När vi har fastslagit målsättningen måste vi vara på det klara med att det kostar pengar att upprätthålla den. Den nuvarande = lokaliseringspolitiken har kostat ungefär 200 miljoner kronor om året i lån och bidrag. En viss ökning skall ske nästa år med ungefär 100 miljoner, och då skall även statliga företag få söka lokaliseringsstöd. Men det räcker inte. Beredskapsarbetena kommer till därutöver, och de har kostat ungefär 200 miljoner kronor. Det är fråga om att industrialisera en landsdel som omfattar två tredjedelar av Sverige, och det kommer att kosta pengar. Det kostar 200 000 kronor att inrätta en modern industriarbetsplats söderöver, och det kostar 200 000 kronor att bygga moderna industriarbetsplatser också norröver. Men det fordras inte bara pengar, utan det fordras en organisation för att man skall kunna ge sig in i produktionsuppgifterna och bygga ut en apparat. Det fordras också en försäljningsorganisation för att ta vara på produktionen. Att bygga upp en sådan organisation är inte gjort i en handvändning, utan det tar åratal. Därför måste man angripa denna sorts problem mycket tidigare än som har gjorts hittills. Man får inte låta lura sig av att det går bra för ögonblicket. Frågan gäller vart utvecklingen pekar hän på fem eller tio års sikt, och vi måste inrätta arbetet därefter. Om man har förberett apparaten, organisationen och människorna, kan man efter en sådan lång förberedelse i det tysta gripa in och försöka styra utvecklingen till rätta när frågan blir akut. Har man däremot levt för länge i en liberal låtgåpolitisk förhoppning att det skall ordna sig och att det kommer att bli full sysselsättning i framtiden, råkar man ut för sådana svårigheter som vi har råkat ut för. Vi talar ibland om lokaliseringspolitiken som någonting som egentligen hör hemma i en sådan situation som förelåg för ett eller ett par årtionden sedan, när företagen stod i kö för att få bygga ut. Då kunde man »lokalisera om» företag, som det hette på den tiden. Nu finns det inga företag som står i kö för att bygga ut, och den lokaliseringspolitiska dragkamp som förut kanske har rått inom landet förekommer nu mellan Sverige och kontinenten eller mellan Sverige och andra delar av världen. De stora och mest expansiva svenska företagen utvecklas nu snabbast utanför våra gränser. Det är en fåfäng förhoppning att den expansion som förekommer på vissa håll skall kunna flyttas över till andra områden. Vi måste räkna med att det behövs ett nyskapande av företag, och det är en mycket svårare uppgift än att lokalisera om företag som redan finns. Vi står alltså inför en ännu svårare arbetsuppgift i framtiden än vi gjorde när man för några år sedan talade om att omlokalisera företag som stod i kö för att få bygga ut. En annan sak kommer också in i bilden.

Vi är inte inne i en period när fler människor sysselsätts i den svenska industrin, utan vi är inne i en period när färre människor kommer att få sysselsättning inom svensk industri. Att inom de svagaste industriområdena då hysa så här stora förhoppningar tror jag är överoptimistiskt. De senaste sysselsättningssiffrorna som jag har funnit gäller februari i år. Jämför vi dem med sysselsättningssiffrorna för februari förra året, finner vi att sysselsättningen i svensk industri har gått tillbaka med 24000 arbetsplatser på ett år. En ytterligare tillbakagång noterar vi, om vi räknar med utvecklingen inom byggnadsoch anläggningsverksamheten mellan februari 1968. och februari 1969. I det klimatet skall vi planera för en sysselsättningsökning. Klimatet var betydligt lättare för tio, femton år sedan. Om man då angripit förädlingsindustrins utbyggnad i Norrland, kanske man kunde ha haft större framgång än man nu kan få. Nu är problemet betydligt svårare med den hårdnande internationella konkurrensen och den alltmer internationella strukturen hos näringslivet över lag. Det är inte bara vi som har lokaliseringsproblem. Jag var i slutet av hösten i norra Irland och hade överläggningar med representanter för handelsdepartementet där om industrin. Jag studerade den mycket omfattande och långtgående stödverksamhet som man där har byggt upp för att få industrier. Man hyr ut industrilokaler till Europas lägsta hyror, som man säger, man utbildar arbetskraft gratis, betalar företagens igångkörning, betalar transportkostnader, betalar tullar och maskiner och betalar en del av lönekostnaden framåt i tiden, förutom driftförlusterna i början, och man ger skattefrihet tio år framåt. Man hade annonserat i tyska och svenska tidningar för att få över företag till sig. Man hade fått fem tyska företag och trodde att man också skulle få en del svenska. Man hoppades lika mycket på svensk lokalisering som norrlänningarna gör. Det är i detta svåra läge som vi skall lyckas skapa sysselsättning i de norra två tredjedelarna av Sverige. Statsministern sade i går här i kammaren, att vi måste få fram effektiva och lönsamma former för att låta den statliga verksamheten expandera. Han sade att man räknar med en väsentlig ökning av dessa företags investeringsvolym under de närmaste åren och att samhället är berett att i vidgad utsträckning bära ett direkt företagaransvar för industrietableringar. Det uttalandet hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse.

Detta motiv har särskild tyngd i föreliggande statsfinansiella och kreditpolitiska läge.

Dess följdinvesteringar har vi sedan haft nytta och glädje av i form av mera sysselsättning i Norrland än vi eljest skulle ha fått. Detta yttrande i propositionen låser ju styrelsens handlingsmöjligheter. Det visar ägarens bristande intresse för att skapa ny sysselsättning, samtidigt som det innebär en anmärkning mot den förutvarande företagsledaren för att han byggde ut företaget. Om han inte hade gjort denna utbyggnad, hade läget varit sämre i Norrland än det är i dag. Denna proposition 1957:117 strider mot vad som nu sägs, och jag hoppas att den återkallas i någon lämplig form. Det som kostar i Norrland och som skiljer Norrland från den övriga delen av landet är avstånden. Det kostar att övervinna avstånd. Transportkostnaderna måste utjämnas, om vi skall kunna föra en med Norrland solidarisk politik. Det gäller fraktkostnaderna i olika former. Det bör undersökas genom myndigheterna, hur man skall kunna få ned dem. Det finns ju inte stor anledning att vi med ena handen driver en lokaliseringspolitik som innebär att vi försöker hjälpa till att bygga upp företag och med den andra handen tar ut transportkostnader utan att göra motsvarande insats för att få ned dem, så att industrier kan växa upp. Jag har försökt att få reda på i fråga om persontransporterna vad det skulle kosta att föra samma politik som vi för då det gäller att hjälpa sjuka människor, som behöver ha dyrare mediciner. Vad skulle det kosta, om SJ skulle föra en sådan transportpolitik, att man skulle sätta en taxegräns vid 40 mil och låta resten betalas av samhället? Det skulle kosta ungefär 15 miljoner kronor, så långt jag kan förstå. Om gränsen sattes vid 30 mil skulle kostnaderna bli i runt tal 25 miljoner kronor. Det förefaller som om detta vore överkomliga kostnader som borde vara värda att beaktas vid en snabbutredning, som regeringen bör göra, så att regeringens budgetarbete till hösten kan resultera i förslag till vårriksdagen, som kan träda i kraft då den nuvarande försöksperioden utgår den 1 juli nästa år. Vad beträffar frakterna är det naturligtvis fråga om viktigare saker. Då är det styckegodstaxorna man skall se över. Resten beror på förhandlingar. Det kan numera slutas speciella kon trakt mellan SJ och vederbörande företag, som behöver anlita SJ för mera omfattande transporter. Där finns också möjligheter till lokaliseringspolitiska åtaganden för att utjämna dessa kostnader och inte låta avstånden avskräcka vare sig människor eller industrier från att ta vara på de möjligheter som Norrland har att bjuda. Den statliga företagsformens tillbakagång diskuterade vi i går. Jag behöver inte gå in på det mera. Men jag vill bara säga en sak. Den proposition som vi hoppas skall komma i slutet av juni avser bara, så långt vi kan förstå, i detta skede en sjättedel av den statliga företagsgruppen. Ytterligare fem sjättedelar behöver tas med i samordningen. Det har tagit ganska lång tid med den första sjättedelen och jag hoppas att de fem återstående sjättedelarna inte skall behöva dröja så länge, ty vi behöver snabba resultat på detta område. Frågorna på näringspolitikens område när det gäller Norrland — vare sig man talar om lokaliseringspolitik, regionpolitik, näringspolitik eller någonting annat — omfattar så gott som hela det politiska fältet. Av bankoutskottets utlåtande framgår att här är aktiva finansdepartementet, industridepartementet, inrikesdepartementet och från den 1 juli i år även det nya civildepartementet som skall ha hand om den fysiska planeringen på länsstadiet. Förutom dessa fyra departement omnämns i bankoutskottets utlåtande också andra departement som medverkande i lokaliseringspolitiken, nämligen kommunikationsdepartementet, handelsdepartementet, socialdepartementet, utbildningsdepartementet och försvarsdepartementet. Det är summa nio departement. Härtill kommer andra myndigheter av olika slag samt privata organisationer som Sveriges industriförbund och säkert ytterligare några. Någon har velat göra sig litet lustig och frågat om det i händelse av koordinering betyder att vi skall ha en minister för Norr land, en för Svealand och en för Götaland. Men den som inte vill förstå en sak slipper väl förstå den. Visar inte detta omfattande engagemang av olika departement och myndigheter att koordineringsfrågorna är väsentliga då det gäller att uppnå resultat? Det särskilda yttrandets enda hemställan är att koordineringsuppgifterna skall tas upp i det arbete som behöver utföras. Där sägs bl.a. följande: »Det förefaller troligt att lokaliseringspolitiken när det gäller Norrland kommer att innebära en koordinering av den politik som olika departement driver.

Vilket av statsråden skall vi tala med beträffande norrlandsfrågorna? Skall vi vända oss till nio statsråd och försöka få till stånd ett samspel eller vem är ansvarig? En sådan fråga bör vi kunna få ett svar på, och det är inte omöjligt att åstadkomma en koordinering. Bankoutskottet tillstyrker en ny parlamentarisk utredning om glesbygdernas serviceproblem. Många av partimotionerna har hänvisats till pågående utredningar av olika slag och jag tror att vi försökt att behandla frågorna så positivt som möjligt, vilket också herr Regnéll framhöll, och att vi även försökt ta vara på synpunkterna i motionerna. Över lag gäller det nog i motionerna mera förhoppningar än konkreta förslag, och när det någon gång kommit till konkreta förslag rör det sig ofta om sådana som avvisats på annat håll. Förslaget att det bör byggas en ny skogsindustri i det inre av Norrland har såvitt jag förstår behandlats på ett håll som står de norrländska skogsägarna nära, men där var man inte villig att ta upp frågan. Nu säger företrädare för folkpartiet att det nog är bäst med ett statligt företag på detta område, möjligen ett halvstatligt. Och när folkpartisterna kommer och begär statliga företag, så förstår man att det är något sjukt med det hela. Den av lantbruksstyrelsen utgivna utredningen »Jord och skog i Västernorrlands län» visar att i det län där man nu vill ha den omtalade skogsindustrin är två tredjedelar av skogen i privat ägo. Bara en tredjedel ägs av staten. Det naturliga vore väl då att folkpartiet och centern hade så stort förtroende för det privata näringslivet och det privata initiativet att man byggde upp den industrin med egna medel och hemställde om ett visst statsbidrag.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

Herr talman! Herr Hagnell uttryckte sin stora förvåning över att vi på folkpartihåll har väckt en motion i vilken vi förordar en statlig eller halvstatlig skogsindustri. Det är jag som har författat den motionen. När herr Hagnell emellertid redogjorde för ägandeförhållandena när det gäller skogen råkade han göra det felet att han blandade ihop länen. Stensele—Storuman ligger inga lunda i Västernorrlands utan i Västerbottens län, och avstånden mellan de båda länen är avsevärda. Orsaken till att jag i detta fall har tänkt mig staten som delägare är helt enkelt att domänverket äger största delen av skogsmarkerna inom ifrågavarande område, och det är domänverket som genom företagna rationaliseringar har friställt största delen av den arbetskraft som nu går utan sysselsättning. Och när staten har greppet om skogsmarken och råvaran, har inte staten också då skyldighet att göra någonting för att råvaran skall kunna komma till användning? Då skall väl inte staten som nu lämna allt vind för våg. Jag tycker, herr Hagnell, att man har rätt att begära att domänverket visar litet större intresse och ansvar inom de områden i Västerbottens län som verket nu har lämnat helt åt sitt öde.

Herr talman! Alla känner vi väl till hur befolkningsuttunningen har fortskridit inom betydande delar av vårt land och vilka besvärligheter detta har lett till för de människor som bor kvar där. I stort sett är det ju de yngre som flyttar; de äldre är tvungna att stanna kvar i glesbygderna. Det är inte stor anledning för mig att närmare uppehålla mig vid en beskrivning av dessa ting, eftersom säkerligen alla här har haft kontakt med människor i avfolkningsbygder. Uppenbart är emellertid att glesbygderna efter hand kommer att bli allt fler och allt större, om inte samhället lyckas hejda strömmen av människor till framför allt de tre stora tätortsområdena. Herr Hagnell talade om behovet av målsättning och han menade uppenbarligen att man skulle ange hur mycket människor, som borde bo kvar ute i glesbygdsområdena. Han siktade tydligen mot status quo. Ja, det gör vi alla. Alla vill väl försöka behålla männi skorna kvar ute i bygderna så långt det Över huvud taget är möjligt. Centerpartiet har också givit uttryck för att det har denna uppfattning. Det är mer än 20 år sedan vi började motionera om dessa frågor, men först någon gång i mitten på 1960-talet kom det en lagstiftning på området. Lagstiftningen har givit en del, men vi är väl på det klara med att vi ändå gjort alldeles för litet. Hur det skall bli är inte bara en fråga om målsättningen utan också en fråga om viljan. Vad vill vi göra och vad vill vi kosta på denna sak? Utan att kosta på en hel del blir det nog ett klent resultat. När herr Hagnell drar upp jämförelsen med u-landshjälpen fattar jag honom så, att han menar att det som vi i dag satsar på lokaliseringspolitiken är alldeles för litet och att det i varje fall borde ligga någonstans i närheten av det belopp som går till u-hjälpen. Några andra paralleller har man väl knappast möjligheter att dra mellan dessa två områden. I den mån herr Hagnells uttalande bara skall fattas så, att han tycker att det skall göras större insatser och skall anslås mera medel är jag fullt överens med honom. Det är minsann inga våldsamma summor som vi har kostat på oss i lokaliseringshänseende. Det rör sig om mindre än två tusendelar av nationalprodukten per år. Vi offrar alltså mindre än två tusendelar av nationalprodukten för detta ändamål, och vi skall hålla i minnet att 80 procent därav är lån som återbetalas. Man kan också jämföra lokaliseringsstödet med det samhälleliga stöd som utgår till industrier, som har möjligheter att anlita investeringsfonderna. Det är ju de mera välsituerade industrierna som får denna möjlighet. Investeringsfonderna är bra och gör säkert stor nytta, men vi skall komma ihåg att företag som inte skattefritt kan sätta undan några pengar är i den belägenhet, som man brukar beskriva med or den »när det regnar välling har den fattige ingen sked».

Att slippa betala skatt kan ju betraktas som en form av stöd. Åtminstone förefaller det mig som om detta krav vore ganska rimligt. Låt oss sedan se på räntesättningen, som inte heller den är så särskilt gynnsam för lokaliseringsföretagen. De får betala gällande marknadsränta. Visserligen kan de få en viss räntebefrielse under en begynnelseperiod, men sedan tillämpas gällande marknadsränta. Gäller då inte detta företagen i allmänhet?

Detta med räntefriheten och bidragen är bra, men det understiger det som de välkonsoliderade företagen i allmänhet får ut genom att kunna anlita statsstöd via investeringsfonderna. Dessa ting bör alltså ställas mot varandra.

Vi skall inte förringa värdet av det stödet, men vi kan ha rätt att göra jämförelser. Herr Hagnell talade om transporter och transportkostnader. Kostnaderna är naturligtvis större när det gäller transporter norrifrån än exempelvis härifrån Stockholm och till kontinenten — det behöver vi inte resonera om. Men trots detta har man på sina håll signale rat förslag i syfte att fördyra transporterna. Jag tänker på detta med isbrytningen. Isbrytarkostnader skall, om förslaget går igenom, höjas i en utsträckning som gör att vi blir åtskilligt mer tyngda därvidlag än grannlandet Finland, som vi skall konkurrera med. En i denna församling inte okänd landshövding uppe i norr har kallat detta och liknande förslag för lokaliseringspolitik i omvänd ordning. Det är en riktig beteckning på sådana förslag. Jag hoppas att de inte kommer att genomföras, utan att man i stället försöker se till att det finns en isbrytarflotta för vårt land med dess långa kust som åtminstone når upp till den finska isbrytarflottans storlek — och då har Finland ändå väsentligt kortare kuststräcka. Man bör inte framlägga förslag om att fördyra transporterna via isbrytningen. I utskottsutlåtandet nämns också att man skulle kunna hjälpa den norra landsändan genom att slopa arbetsgivaravgiften. Självfallet vore det en lättnad. En annan lättnad av samma slag vore att slopa energiavgiften för lokaliseringsföretagen. Detta är avgifter som alla dessa företag får betala till staten. Nåja — formerna i vilka man tillför medlen är en andrahandssak, en praktisk angelägenhet. Den stora frågan är: Hur mycket mer än nu vill vi satsa för dem det här gäller — det rör sig om minst en miljon människor? I dag satsar vi, som jag sade, två tusendelar av nationalprodukten, och därav är ungefär 80 procent lån som skall återbetalas. Det vill till hårdare tag — djärvare grepp hette det visst under valrörelsen 1966. Jag undrar om det inte är de djärva greppen som lyser med sin frånvaro på det här området. En specialsak när det gäller att hejda den stora ansvällningen av de tre storstadsregionerna, framför allt då stockholmsregionen, är att man skulle kunna stimulera en viss utflyttning. När det speciellt gäller Stockholm bör man kun na ta fram det förslag som är lagt på is och som avser ämbetsverkens utflyttning. Jag tror att man kommer en bra bit på vägen, om man följer utskottets linje när det säger att vid nämnvärda utökningar av ämbetsverk o. s. v. bör en annan förläggningsort övervägas. Det är all anledning att tycka att det borde bli något resultat på detta område, eftersom jag tror att man även på regeringshåll varit inne på ungefär motsvarande tankegångar som dem som utskottet givit till känna i denna fråga. Nåja, nu skall det bli utredningar. Vi hade utredning på utredning under tjugo år fram till 1965 då vi fattade beslut, och de fyller ju sin uppgift. Ibland har de en negativ uppgift, i varje fall en negativ effekt, även om den inte råkar vara avsedd, nämligen att fördröja.

Inom försvarspolitiken brukar det sägas att varje del av vårt land skall försvaras. På motsvarande sätt bör man nog ha anledning att säga att befolkningen i varje del av vårt land skall tillförsäkras en rimlig ekonomisk, social och kulturell standard. En av anledningarna till att de krafttag som jag efterlyser och som herr Hagnell i varje fall hade i tankarna hittills har uteblivit bottnar nog i varje fall till en del i en principiell inställning som är antilokaliseringspolitisk. Den går ut på att det första man skall försöka att göra är att flytta arbetskraft till företag som behöver sådan i stället för att på allvar försöka att med uppoffringar få fram arbetstillfällen där arbetskraften finns. Det är väl i och för sig inte så mycket nytt som kommit fram under de. batten de senaste dagarna i det här ämnet.

Jag hör inte till dem som i första hand vill försöka tolka uttalanden av den arten som någon förberedelse för nästa års valrörelse, utan jag tror att de är resultatet av att man har börjat få upp ögonen — eller hur, herr Hagnell? — för vad det egentligen gäller och nu gör klart för sig att här måste någonting ske.